Fru talman! Maud Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att snarast garantera en fungerande polisverksamhet i alla landets kommuner. Som Maud Olofsson säkert känner till har den socialdemokratiska regeringen gjort kraftiga satsningar på polisen. Sedan år 2000 har polisens anslag ökat med 2,7 miljarder kronor fram till år 2006, och tillskott har aviserats för år 2007 med ca 700 miljoner kronor. Enligt Rikspolisstyrelsens beräkningar uppgår nu det totala antalet poliser till över 17 500 efter den senaste examinationen av aspiranter. Det innebär en ökning med 1 500 poliser på bara några få år. För till exempel Västerbottens del innebär detta att det blivit 55 fler poliser sedan år 2000. Med denna kraftiga satsning på polisen har regeringen sett till att det finns goda förutsättningar för polisen att bedriva sin verksamhet. Det är viktigt att det finns poliser i hela landet där människor bor och där det begås brott. Det är dock Rikspolisstyrelsen och inte regeringen som fördelar polisens resurser över landet. Det är sedan polismyndigheterna själva som ansvarar för fördelningen av poliser och civila inom myndigheten. Fördelningen av polisresurser över landet behöver därför växa fram i en dialog mellan polismyndigheternas egen bedömning av var ytterligare polisresurser gör bäst nytta och de behov av polisresurser som exempelvis lokala företrädare kan se. Det är inte min uppgift som justitieminister att bedöma i exakt vilka kommuner det bör finnas en fast bemanning av poliser. Däremot är det min uppgift att se till att polisen har tillräckligt med resurser så att det kan bli fler poliser i hela landet, och det har det också blivit. Då Johan Linander, som skulle delta i överläggningen i stället för Maud Olofsson som framställt interpellationen och som meddelat att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, inte var närvarande i kammaren förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.